Herr talman! I det nu aktuella ärendet föreslår justitieutskottet att riksdagen antar regeringens förslag till lagändringar som krävs för att genomföra EU:s direktiv om frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott i Europeiska unionen. Direktivet ska vara genomfört senast den 4 oktober i år. Justitieutskottet föreslår även att riksdagen antar regeringens förslag om utökade möjligheter att förverka utbyte av brottslig verksamhet vid brott som har samband med organiserad brottslighet. Förslagen innebär att möjligheterna att förverka inte bara gäller utbytet, eller med andra ord det som utgör vinningen, av ett konkret brott. Möjligheterna till förverkande ska även kunna gälla utbyte av en inte närmare preciserad brottslig verksamhet, och denna möjlighet till så kallat utvidgat förverkande utökas till att gälla fler brott. Utvidgat förverkande ska kunna beslutas vid alla brott som har fyra års fängelse eller mer i straffskalan och som är sådana att de kan ge utbyte. Dessutom ska utvidgat förverkande kunna beslutas vid brott som har två års fängelse eller mer i straffskalan om brottet har varit ett led i en brottslighet som har utövats i organiserad form. Slutligen föreslås utökade möjligheter att besluta om förverkande även utan samband med en fällande brottmålsdom, och vissa anpassningar görs av möjligheterna att erkänna och verkställa förverkandebeslut från andra EU-länder. Det är bra att regeringen har lagt fram propositionen om utökade möjligheter till förverkande. Förslagen ökar möjligheterna att på ett effektivt sätt kunna bekämpa allvarligare brottslighet, inte minst sådan brottslighet i organiserad form. Herr talman! Lite mer på detaljnivå vill jag nämna att bland de nya brott som genom fyraårsregeln kan leda till utvidgat förverkande finns dataintrång, utnyttjande av barn för sexuell posering, tagande av muta, givande av muta samt vissa fall av barnpornografibrott. När det gäller förverkande utan samband med en fällande brottmålsdom kan jag nämna exemplet att om det genom den brottsliges död eller genom åtalspreskription står klart att påföljd inte längre kan dömas ut för hans eller hennes brott ska en talan om förverkande ändå kunna prövas om stämning i mål om förverkande delgetts inom ett år från det att den omständighet inträffade som medför att påföljd inte längre kan dömas ut. Slutligen vill jag framhålla att det inte finns någon följdmotion i ärendet men ett gemensamt särskilt yttrande från Moderaterna och övriga allianspartier. Lagrådet har i såväl detta som tidigare lagstiftningsärenden påpekat att förverkanderegleringen präglas av inkonsekvenser och en brist på systematik. Detta påpekade Lagrådet för den dåvarande regeringen i ett lagstiftningsärende redan 2005. Lagrådet har återigen i detta lagstiftningsärende framhållit att det finns ett behov av en genomgripande översyn av bestämmelserna om förverkande och att den bör initieras utan dröjsmål. Vi delar Lagrådets uppfattning och anser därför att regeringen utan dröjsmål bör vidta åtgärder för att en grundlig översyn av bestämmelserna om förverkande ska kunna inledas.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

Herr talman! Jag ska inte förlänga debatten speciellt mycket. Jag vill yrka bifall till förslaget i betänkandet. Det här är bra förslag som framför allt förstärker kampen mot den organiserade brottsligheten. Under flera års tid har vi sverigedemokrater lagt förslag som just behandlar frågan om förverkande, både under den förra regeringen och under denna regering, framför allt när det gäller frågan om organiserad brottslighet. Utvidgat förverkande har i dag en gräns på sex år, vilket med svenska straff är en ganska hög gräns att ha. Det är ganska sällan man når upp till de straffnivåerna och därmed kan använda sig av utvidgat förverkande. Därför är det bra att man nu generellt sett sänker gränsen med två år till fyra år men framför allt att man sänker gränsen till två år för organiserad brottslighet. Det är extremt viktigt att komma åt de tillgångar som den organiserade brottsligheten tillskansar sig genom den kriminella verksamhet som man sysslar med. Slår vi undan benen för den organiserade brottsligheten på ett bättre sätt och kommer åt den ekonomiska vinningen skyddar vi också samhället bättre från att den organiserade brottsligheten ska påverka samhällsutvecklingen. Vi lägger årligen fram förslag om att reformera synen på hur man bemöter organiserad brottslighet, vilket inte ligger inom ramen för det här betänkandet men som är närliggande. I det förslag till lagstiftning som vi kallar Deltagande i kriminell organisation menar vi att man bör titta på och närmare utreda om man kan inspireras av den amerikanska lagstiftningen för att bemöta organiserad brottslighet. Det är genom det förslaget vi under flera års tid nu har verkat för och yrkat på att man ska göra det lättare med förverkande. Vi tycker att det här är bra steg framåt - både sänkningen generellt till fyra år och sänkningen till två år för organiserad brottslighet. I likhet med vad utskottet skriver och Moderaterna här anförde ser vi fram emot en översyn av reglerna för förverkande så att man får en bra och sammanhållen lagstiftning när det gäller det här. Utökade möjligheter till förverkande